Herr talman! Det vi nu resonerar om är på sitt sätt det viktigaste riksdagen i år har att besluta om. Vi vet att i den här stunden kännande människor i hundratusental har hört av sig till Sveriges riksdag därför att de värderar det vi nu resonerar om just på det sättet. De har vädjat: Gör en extra insats för de hungrande. Herr Hernelius har fint och riktigt karakteriserat kyrkfolkets vädjanden.

Jag skall inte, herr Hernelius, söka gräl på den grunden. Jag kan bara konstatera att herr Hernelius” karakteristik av folkpartiets ståndpunkt på flera punkter varit felaktig, och de felaktiga beskrivningarna har redan bemötts av fru Nettelbrandt. Jag har stor respekt för den vilja till kompletterande insatser som nu kommer fram både hos herr Antonsson och hos herr Hernelius. Vi hörde ingenting om detta i utskottet, men vi skall inte söka sak för det. Det kvarstår dock fortfarande en grundläggande skillnad så länge man röstar med utskottsmajoritetens förslag — och det är skillnaden mellan ”vänta och se” och reservanternas krav ”gör någonting nu”. Där är vi i bättre samklang med de människor som vädjar. "Vi lever i överflöd”, skriver en församling på sin namnlista. ”Skall då inte vårt land uppfylla de vackra tankar och beslut som tidigare är bestämda av riksdagen? Vi vill ge vårt stöd åt riksdagsmän som kämpar för att ett större belopp än det utrikesutskottet har föreslagit skall gå till svältens offer i vår värld. Så att dessa svältens offer skall ha en möjlighet att kunna överleva. De är ju våra medmänniskor.” ”Vi vädjar om omedelbar hjälp till svältande länder i form av spannmål och övriga lämpliga livsmedel”, heter det i ett annat upprop. Svenska ekumeniska nämnden vänder sig i ett uttalande till Sveriges regering och riksdag: ”Vi vill återigen hävda vår övertygelse att Sveriges regering och riksdag är förpliktade att tillse att utvecklingsbiståndet över statsbudgeten uppnår enprocentsmålet under innevarande budgetår. De därigenom till förfogande ställda medlen bör enligt nämndens förmenande snarast disponeras för inköp av livsmedel i Sverige eller utomlands för att ställas till deras förfogande som hotas av svältkatastrof, framför allt i Bangladesh och de av torka drabbade områdena i Afrika.

Jag känner stor ödmjukhet inför denna varma opinion över alla partigränser. Den måste möta respekt och gensvar. De människor som hört av sig är sannerligen inte ute efter att göra något ”jippo”, som det i tarvliga kommentarer påståtts. Dessa tarvligheter slår tillbaka på den som själv gör dessa kommentarer. De som skrivit ser att här finns människor i nöd. De ser att här finns möj Nr 142 ligheter att hjälpa. Och, herr Hernelius, det är icke märkligt om unga Torsdagen den människor som känner sig främmande för den svenska julseden pekar — 12 december 1974 på våra dignande julbord. De begär — av djup övertygelse — att riksdagen — nu skall lyssna och ta vara på deras beredvillighet att avstå något för = Ytterligare insatser egen del. för svältdrabbade Denna gång ställer också människor upp som annars brukar redovisa — länder tvekan inför u-hjälpen. De undrar och har alltid undrat: Når biståndspengarna sitt rätta mål? När de får garantier för att insatserna kommer rätt kan vi räkna med även deras stöd. De har rätt att få veta att vi kommer att öka vår möda att varje sändning, varje krona skall nå sitt mål. Då kan det inte bara vara fråga om katastrofhjälp. Då måste det också vara fråga om den mera triviala långsiktiga och planerade biståndsinsatsen som Sverige varit ett föregångsland för. Alla riksdagsmän bör känna en väldig glädje inför denna opinion och känna en förpliktelse att svara mot dess krav. Vi behöver detta stöd. Vi behöver denna förankring hos svenska folket — det slags förankring som vi får om vi beslutar oss för att stå fast vid riksdagens” löfte om enprocentsmålet och samtidigt göra en rejäl insats mot hungerdöden. Det slags förankring som vi riskerar att förlora, om vi sviker när nöden är störst. Det är ju då hjälpen skall vara närmast. Jag vet inte och ingen här vet exakt hur många svenskar som skrivit sina namn på en lista eller en talong, själva skickat ett brev eller ett kort. Alla mottagare här i riksdagen har inte tagit väl vara på dessa opinionsyttringar. En del har hamnat direkt i riksdagens papperskorgar. Jag beklagar det. Men det är flera hundra tusen, som har kunnat räknas. Ingen nationalkommitté, inget parti har organiserat denna opinion. Det är, hur främmande det än kan låta för herr Geijer, en spontan och en äkta reaktion från engagerade människor. Att några personer på en stor daglig tidning gripits av detta och använt sitt forum liksom att några i kyrkans ledning gripits av en helig iver och begagnat sin plattform betyder inte att det är någon frampiskad opinion. Den skulle aldrig på tre dagar ha kunnat nå upp till detta mål. Jag vet ingen svensk opinionsrörelse som efter tre dagar, utan stöd av någon nationalkommitté eller av några organisationer, genom att direkt gå ut och samla namn på gator och torg har kunnat redovisa ett bättre resultat. Herr Geijer sade den 25 april i fjol i kammaren att han kunde försäkra riksdagen och åhörarna att u-landshjälpen långt ifrån är populär. Nu vill han inte ens tillgodoräkna sig det stöd som kommer. Hur skall vi egentligen bete oss för att vara herr Arne Geijer till lags? Skall vi sitta stilla och tysta och hålla herr Geijer i rockskörten? Får vi inte vädja till de människor som själva har ställt upp och säga: ”Det ni säger är betydelsefullt, det skall vägleda oss”? Det måste bakom varje sådant här namn finnas ett ansikte och säkert också ett samvete. Det vädjar till oss att låta den moral som vi tillämpar 47 här hemma och som det svenska samhället är så stolt över — att hjälpa de svaga, att bistå vår nästa — gälla också över gränserna, att inte låta människor svälta bara därför att de befinner sig på långt avstånd från Sergels torg. Bakom varje namn kan vi, om vi blundar och begrundar, också se tusen andra ansikten — de svältandes ansikten. Det är 500 miljoner människor som känner tröttheten i armarna, den begynnande blindheten, värken i magen, den torra, flagnande huden, yrseln som kommer tillbaka vid varje ansträngning. Det är barnen som står i kön till de kommunala köken i Bangladesh för att, med stora ögon, konstatera att vetepannkakorna är slut när det blivit deras tur. Alla skulle de vilja sätta sitt namn på en lista till den svenska riksdagen och andra parlament. De får inte den chansen. Men de talar till oss genom de svenskar som har följt sitt samvete och som har vädjat till riksdagen. Det brukar sägas att det finns två sorters jurister: de som ser problem i alla lösningar och de som söker lösningar på alla problem. Något av den grundskillnaden har det gått att märka — det behöver man inte vara polemisk för att kunna iaktta — även i vår debatt. Det finns de som söker hitta alla skäl mor att ta positiva och snabba beslut. — Sveriges ekonomi har försämrats av oljeprisstegringarna, säger man, men man låtsas då inte om att vi samtidigt får mycket bra betalt för våra exportvaror, medan den internationella inflationen har fört fattigländer in i ren katastrof. —- Det finns inte pengar, säger man, och låtsas inte om att de som har krävt att riksdagen skall hålla sina löften också har gjort klart att de tar sitt ansvar för en finansiering. Det finns inte vete, säger man, och hänvisar till att lantbrukarna inte brukar ge definitivt besked förrän vid hembudsskyldighetens inträde i april. Men det beräknade överskottet av vete är ju fastlagt nu genom entydiga uttalanden av alla här — det är 400 000 ton, enligt mycket säkra bedömningar. Det går naturligtvis att påskynda köpen lika väl ovanför som under den 100 000-tonsgräns som här har gjorts till ett magiskt tal. Det går att köpa spannmål i andra länder, och det viktiga är att riksdagen anslår pengar så att regeringen och SIDA kan ställa spannmål till de svältdrabbades förfogande. Att svenska silon är sprängfyllda skulle tydligen, enligt herr Antonsson, snarast vara ett hinder. Det kan vara ett hinder att en silo var så sprängfylld att den sprack i Halland förra veckan, men i övrigt är det självfallet närmast en sak som underlättar när man skall disponera om de resurser som redan finns. — Vi måste sätta av lager till oss själva inför 1976, fick vi höra i början av den här debatten; det har lyckligtvis inte upprepats här i kammaren i dag. Man låtsas då inte om att Sverige skulle få ett överskott av vete också nästa år, även om skörden 1975 mot förmodan skulle sjunka till hälften av årets skörd.

Riksdagen har sju år i rad bekräftat sitt löfte att just i år nå enprocentsmålet. Senast i maj sade riksdagen klart ut att den var villig att göra en extra insats utöver regeringens förslag för att bistå de hungerdrabbade och samtidigt hålla sitt löfte. Det sades dessutom att en utfästelse om detta borde göras tidigt. Vad som nu krävs är således inte att vi upprepar vårt löfte utan att vi infriar det. Härför fordras beslut i dag av riksdagen om ett anslag på 500 miljoner kronor. Vad skulle ett sådant anslag betyda? Om vi för anslaget bl.a. köper 400 000 ton spannmål i Sverige eller utomlands kan vi ge mat åt 3 miljoner människor under ett halvt år; det halva år som behövs för att nya skördar skall kunna reda upp en del av katastrofläget. Ett annat exempel på vad ett anslag skulle kunna betyda: Det kostar 100 kronor om året att förse ett av de svältande barnen med ett tillskott på 600 kalorier och 20 gram protein om dagen — det tillskott de behöver. 500 miljoner kronor skulle räcka för att under ett halvår hålla tio miljoner barn i fattigvärlden på rimlig näringsstandard. Kan vi låta bli att göra denna insats? Medlemmar i mitt parti har skrivit till mig och frågat hur man resonerar i det parti som tidigare stått oss så nära i detta sammanhang. Även efter herr Antonssons inlägg måste jag säga att jag inte har kunnat svara på deras frågor. I den allmänpolitiska debatten i riksdagen för fem veckor sedan förklarade man att de 500 miljoner kronor som riksdagen utlovat för FN:s särskilda fond —- när den fonden nu inte kommer till stånd — ”i lika hög grad gäller för varje insats som är ägnad att minska hungerkatastrofens omfattning”. Hur går det ihop med ett avvisande av beslut i dag om konkret anslag? Jag har, herr Antonsson, som sagt inte kunnat svara på den frågan. Jag för den bara vidare och kommer inte att söka något gräl. Varje parti får väl svara för sig. Men gör inte den 1 april till ett magiskt datum. Lika väl som man kan göra inventeringar nu för 100 000 ton, kan man göra inventeringar för mer än så. Men det behövs pengar för att nå det högre talet, och då är det realism att bevilja anslaget nu. Biståndsministern har förklarat här i riksdagen att man, när den särskilda fonden i FN inte kommer till stånd som planerat, ”måste överväga andra metoder att bistå de u-länder som drabbats av den ekonomiska krisen. — - Genom multilaterala bidrag kan vi utnyttja en redan utbyggd biståndsadministration. Flera av de länder som drabbats hårt tillhör kretsen av svenska programländer. I detta fall kan vi alltså nå det angivna syftet genom en utbyggnad av det bilaterala samarbetet.” Måste inte ett sådant uttalande följas av beslut i riksdagen om konkreta anslag? Herr talman! De allra senaste dagarna har några personer och tidningar sökt göra dagens ämne till ett partipolitiskt gräl av enklaste slag. Jag vet inte om man därmed vill föra bort intresset från själva ämnet: de svältdrabbade folken. Självfallet förnekar jag inte, utan känner stolthet över att det är folkpartiet som i riksdagen har fört fram det förslag som har lett till ett initiativ från utrikesutskottet, låt vara otillräckligt i sak. Vi står för den reservation som innebär att riksdagen skall hålla sina löften. Vi har drivit u-landsfrågan också när vi inte haft starka opinionsyttringar bakom oss. Men den starka opinionen —- och jag vågar säga att den är spontan till sitt väsen och ursprung — har lyft denna fråga över partigränserna. Bland de många som nu vill ge 500 miljoner kronor till mat åt dem som håller på att svälta ihjäl finns representanter för alla partier. Ni kan läsa på listorna. Sök reda på listorna från er hemtrakt, och ni känner igen era egna partivänner! Där finns Sveriges frikyrkoråd, Sveriges biskopar, pingstväckelsens predikanter, Svenska ekumeniska nämnden, arbetarekommuner, ungdomsorganisationer, fackliga organisationer och många många enskilda, alldeles oavsett partifärg. Oavsett parti måste det därför vid en omröstning som den här finnas skäl för var och en att pröva sig mot de löften som vi alla givit, pröva sig mot de vädjanden som når oss och mot dem som inte når oss: lidandets röster. Jag vaknade i natt av att ett par mera närliggande ord och bilder trängde sig på. Som barn hade jag svårt att fatta innebörden i uttrycket ”de obotfärdigas förhinder”. Det lät så konstigt och så abstrakt. Nu vet vi vad det betyder i en konkret situation. Mina barnbarn och deras jämnåriga behöver inte grubbla över vad det uttrycket innebär. En annan bild kom här från huset. Jag mötte en medelålders man som var företrädare för de anställda på ett stort försäkringsbolag. Han hade inte sökt upp mig, för han ansåg det inte behövligt, sade han. Han var här för att söka andra riksdagsmän. Vi har, sade han, på min arbetsplats under fyra år regelbundet satt av pengar av lönen och betalat in 750 000 kronor till u-hjälp. Vi skall nog fortsätta att göra vårt, nu skall ni göra ert. Då frågar man sig: När någonsin förr har vi mött en opinion som begär att vi skall ge mer av deras och våra gemensamma pengar än vad vi själva har varit beredda att ge?

Herr talman! Nej, herr Antonsson, jag vill verkligen inte säga att jag uttrycker någon högre etik än vare sig herr Antonsson eller någon annan i denna kammare. Men det finns en etisk princip som faktiskt har kommit att stå på spel i den här debatten, och många människor har svårt att förstå att den skall behöva stå på spel. Det är frågan huruvida Sveriges riksdag har skyldighet att hålla sina löften eller inte. Etik är för många människor att hålla sina löften. Om man inte vill ställa upp bakom reservationen i dag, så tycker jag det är riktigare att säga att tyvärr anser vi oss tvingade att bryta detta löfte. Vad sedan gäller den försäkringsman som vi har haft besök av skulle vi missbruka honom om vi här gick in i detaljer. Men det är väl alldeles 51 uppenbart att han och andra är på det klara med att om man kan nå 400 000 ton lättare och snabbare genom att nu fatta beslut om pengar och regeringen och SIDA därmed känner bemyndigandet från riksdagen, så måste ju det vara alldeles avgörande. Men vi har aldrig sagt att detta skall till varje pris vara svenska vetekorn; det är det enda avgörande! Nej, vi har gått in i detta för att nå enprocentsmålet och för att försöka tillvarata varje ton svenskt vete som kan stå till förfogande. Och det borde kunna bli upp emot den siffra som jag här har nämnt. Slutligen, herr Antonsson, är det fel att säga att jag inte yttrade mig i utskottet i denna fråga. Men vi har den naturliga arbetsfördelningen att om folkpartiet företräds i ett utskott av en ordinarie ledamot, som därtill är vice ordförande, så är det den personen som för partiets talan. Min insats bestod i att söka utröna om det fanns någon möjlighet att rubba på den ståndpunkt som man hade fastnat för vid sammanträdets början. Och herr Antonsson kan ju fråga herr Geijer om jag inte innan utskottet avslutade sitt arbete gjorde ett sista försök att nå en annan lösning.

frälst Det går inte att inför den engagerade delen av svenska folket komma = Ytterligare insatser ifrån att den moraliska frågan är, om riksdagen kommer att infria det — för svältdrabbade löfte som den sju gånger har givit att under innevarande budgetår uppnå = länder enprocentsmålet. Vi har av utskottsmajoritetens företrädare hört tre skilda tolkningar av vid vilken tidpunkt detta löfte skall infrias. Det finns såvitt jag förstår ingen garanti för att det längre finns en majoritet i kammaren som genom röstning kommer att se till att detta löfte hålls. Har jag fel på den punkten och kammaren vid omröstningen bekräftar detta, skall jag självfallet med största ödmjukhet och tacksamhet acceptera detta och icke göra det till en partipolitisk triumf utan till en triumf för riksdagen. Herr Antonsson söker nu finna tröst i svårigheten att just i dag handla upp vete på världsmarknaden. Herr Antonsson vet ju som expert på detta område hur snabbt världsmarknadspriserna och tillgångarna skiftar. Vi har icke låst oss fast vid vetekornen, vare sig svenska eller utländska, utan vi har sagt att de 500 miljoner kronorna skall ställas till förfogande att disponeras på bästa sätt av regeringen och SIDA. Varorna skall köpas i bästa hamn och till bästa pris. Jag är fullständigt övertygad om att det då går att finna en meningsfull användning för dessa 500 miljoner kronor.

Herr talman! Centern vill skänka veteöverskottet till nödlidande länder — därom kan det inte bli någon diskussion. Förutsättningar finns, även om det kommer att ta några månader innan projektet praktiskt kan fullföljas. Meningen med hela den svenska u-hjälpen är givetvis att hjälpa människor i nöd, hjälpa dem fram till en situation där de kan slippa nöden och uppnå en bättre levnadsstandard. Enligt centerns uppfattning bör inte politiska eller liknande skäl inverka på detta. Varhelst det uppstår en nödsituation bör Sverige vara berett att ge snabb hjälp. Så har också skett, åtminstone i viss utsträckning. Jag tror dock att vi med hänsyn till omfattningen av de plötsligt inträffade händelserna i fortsättningen måste ha betydligt större belopp än hittills för att ge hjälp i nödsituationer —- det har också betygats av flera talare tidigare i denna debatt. I nuvarande situation anser centern att veteöverskottet bör skänkas till nödlidande länder. Förutsättningarna finnes ju i utrikesutskottets yttrande till finansutskottets betänkande nr 25 i våras, då det anfördes ”att regeringen, när beslut om FN-insatser föreligger, kommer att återkomma 53 till riksdagen med förslag om en insats avseende de mest drabbade uländerna. En sådan insats bör enligt utskottet vara av sådan storleksordning att den ligger i linje med strävandena att uppnå enprocentsmålet." Finansutskottet biträdde vad som sades i utrikesutskottets yttrande om att ställningstagandet till ett svenskt bidrag till FN-insatser bör göras på ett tidigt stadium. Utskottet betonade att detta ligger i linje med strävan att snabbt uppnå enprocentsmålet.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 Vi tolkar detta uttalande så, att riksdagen är beredd att, när det verkligen kan fastställas hur stort veteöverskottet är, detta i största möjliga utsträckning skall skänkas till nödlidande länder. Det är således fullt klart att centern vill skänka veteöverskottet till de länder som är i behov av livsmedel. Vilken är då skillnaden mellan centerns och folkpartiets förslag? Skillnaden måste vara den, att folkpartiet vill skänka bort ett veteöverskott som man ännu inte vet om det finns, medan centern vill skänka bort det veteöverskott som verkligen kommer att existera. Den institution som säkrast kan tala om hur stort veteöverskottet är måste ju vara Svensk spannmålshandel, och den har uppgivit att det överblickbara överskottet är 100 000 ton. Det är därför som centerns linje i denna fråga är så klar: vi vill skänka det överskott som i verkligheten finns, och vi är dessutom beredda att skänka mera, om överskottet visar sig vara större än vad vi kan överblicka i dag. Både folkpartisterna och de som har skrivit till oss slår alltså in öppna dörrar när de kräver att vi skall skänka bort hela veteöverskottet. Det är fullständigt klart var vi i centerpartiet står — vi har givit svaret genom det ställningstagande vi har deklarerat här i dag. Det är två saker som bör observeras beträffande veteöverskottet som vi diskuterar så mycket: Hur stort är det egentligen? Fru tredje vice talmannen sade att enligt de upplysningar som vi fick i utskottet skulle det röra sig om 400 000 ton. Jag fick samma upplysningar — och tog också upp stenografiska anteckningar — men jag fick inte alls samma intryck som fru tredje vice talmannen, eftersom man måste utgå från grunden för denna uppskattning. Och vad är den? Jo, det är skördeuppskattningarna som ligger till grund för de 1,8 miljoner ton som man talar om att totalskörden är. Men skördeuppskattningarna är ofta mycket osäkra, och dessutom har man inte kunnat ta hänsyn till en sådan faktor som det mycket dåliga skördevädret under senare delen av hösten, då ganska mycket säd blev förstörd. Det är alltså ytterst osäkra siffror som man grundade sin uppskattning på. Den verkliga siffran är vad Svensk spannmålshandel säger att man kan disponera, och det är 100 000 ton. Nr 142 När det sedan gäller frågan, hur mycket spannmål vi kan tänkas få Torsdagen den köpa utomlands, är det, som herr Antonsson sade, rätt ovisst. 88 procent 12 december 1974 av världens spannmålsexport kommer från Amerikas förenta stater. Till I detta kan läggas exporten från Canada av det berömda Manitobavetet. Ytterligare insatser Största delen av världens spannmålsexport kommer från den sidan av = för svältdrabbade världen. Men Amerikas skörd har blivit mycket mindre i år än vad den = länder tidigare hade uppskattats till. Om vi dessutom tar hänsyn till de priser som nu tillämpas på världsmarknaden, förstår vi att det inte är någon marknad som det är lätt att köpa på. Att vi har fått ett så stort veteöverskott i år i Sverige beror delvis på goda väderleksförhållanden, men det beror också på skickliga jordbrukare, som kan utnyttja den svenska jorden på bästa möjliga sätt. Men det finns en orsak till som vi inte skall förbise i dagens debatt: Det svenska jordbruket har inte följt det råd som socialdemokraterna drev igenom 1967 och som folkpartiet stödde, nämligen att vi skulle dra ned den svenska livsmedelsproduktionen till 80 procent av vår förbrukning. Jag tycker det skulle vara intressant att höra om vi nu, när några år har gått, kunde få en deklaration från socialdemokraterna och från herr Helén i folkpartiet att man inte längre tänker sträva efter att vi skall minska livsmedelsproduktionen till 80 procent av vårt behov. - Herr Helén nickar, och det är jag tacksam för; jag trodde också att han skulle svara detta. Från centerns sida sade vi 1967 och vi säger det nu, att svenskt jordbruk skall förse vårt land med de livsmedel som svenskt jordbruk kan producera — vi kan ju inte producera apelsiner och sådant. Hade vi gått ned till 80 procent skulle vi i dag ha fått gå ut i en svältande värld och begära att vårt rika land också skulle få köpa livsmedel. Jag tycker alltid att det är av ett visst värde att få opinionsyttringar från väljarna. Hur stort värdet är kan man ju diskutera, men nog blir man gladare när man får opinionsyttringar från människor som har bemödat sig så mycket att de har skrivit några ord än då man får en liten kupong som en tidning har sammanställt på mycket missvisande uppgifter. Det har i dag på olika sätt talats om svenska folkets reaktioner. Det har talats om hur mycket man äter till julen och vad man frossar i. Kanske det skulle vara möjligt för dem som gärna vill främja en nyktrare jul att också få säga någonting om vad man dricker till julen. Från julafton fram till trettondedagen dricker svenska folket alkoholdrycker för mer än 250 miljoner kronor. De fjorton dagarna förbrukar man till alkoholdrycker hälften av hela det belopp som vi nu diskuterar. Skall man ha några önskemål om ätandet kanske man också kunde ha önskemål om drickandet och hoppas att besöken i Systembolagets butiker inte blev så flitiga och att kassarna blev litet lättare. Herr Helén talade om människor som skänkte en del pengar till u-länder. Herr Helén och jag är säkerligen överens om att om det blev litet mindre i kassarna 55 från Systembolagets butiker kunde man skänka pengarna till andra ändamål i stället. Vissa andra frågor bör beaktas i detta sammanhang. Herr Antonsson har talat om internationella problem, och jag har också nämnt dem. Men det finns även åtgärder i Sverige som borde vidtas för att vi skall uppnå en större och bättre beredskap för framtiden för att kunna hjälpa i nödsituationer. Vi har t.ex. vissa svårigheter med transporterna. Även om vi säger att vi inte skall diskutera detaljer kommer vi inte ifrån det faktum att vetet måste transporteras. Vi har det så dåligt ordnat att vi har fått lägga upp lager i Tyskland. Därifrån kan vi nämligen göra utskeppningar som vi inte kan göra från Sverige. Vi har det mycket dåligt beställt på det området, och det går inte att helt lätt avfärda den omständigheten. De mindre hamnarna har möjlighet att transportera ut vete, framför allt Norrköping. Den största och enda hamnen av verklig kapacitet, Göteborg, har inga lagringsmöjligheter och inga resurser för att sända i väg vetet. Skall vi göra något för andra länder får vi tänka på att varorna måste transporteras på ett sådant sätt att de kommer fram i fullgott skick och inte blir förstörda på vägen. Det hör därför också till beredskapen att vi måste försöka se till att vi har resurser för att skicka ut ordentliga kvantiteter i en nödsituation. Det har sagts i debatten att vi får inte en ny krona genom utrikesutskottets förslag. Nej, det kan man säga på ett sätt. Men indirekt kan det bli avsevärt mera pengar. Om vi nu förbrukar de fonder som vi har är det ju tomt i kassan. Skulle det då inträffa en katastrof har vi inte pengar till hjälp. När riksdagen inom mindre än en månad sammanträder igen blir det nödvändigt — jag tror att alla partier är eniga om det — att ställa mera pengar till förfogande. Då kommer vi i realiteten uppi ett större belopp, om det skulle inträffa en katastrof där vi omgående måste hjälpa. De medel som vi nu tar i anspråk var avsedda att finnas kvar till och med detta budgetårs slut. Jag undrar också vilka åtgärder man konkret vill föreslå beträffande detta veteöverskott som vi nu diskuterat så mycket. Skall vi ha en tvångsförsäljning från jordbrukarna eller hur skall vi bära oss åt för att manövrera det hela? Sådana frågor ställer man sig när man lyssnar till debatten. Jag slutar mitt anförande som jag inledde det: Det föreligger här ingen tvekan från centerns sida. Vi vill skänka hela veteöverskottet, och vi vill göra det på ett realistiskt sätt. Vi har all känsla för att vi skall göra det mesta möjliga för att hjälpa våra nödlidande medmänniskor i andra länder.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

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att recensera herr Torsten Nilssons i Stockholm mycket välskrivna omvända herdabrev, om jag så får säga, men jag skulle vilja be den biskop som tar emot det att han också läser utskottsmajoritetens betänkande, som herr Nilsson har varit med om att utforma. Brevet och det utskottsmajoriteten skriver hänger nämligen inte helt ihop. Jag vill inte binda biståndet till en existens av skördeöverskott, säger herr Torsten Nilsson. Men det är vad utskottet gör! Bara om det finns överskott kvar i svenska lager i slutet på våren skall någonting extra göras. Vad reservanterna begär är 500 miljoner kronor för att under alla förhållanden hålla fast vid enprocentsmålet samt att regeringen och SIDA på bästa sätt skall förfoga över detta belopp. Det är alltså reservanterna — icke utskottsmajoriteten — som ger den handlingsfrihet för regeringen och SIDA som herr Nilsson säger sig eftersträva. Sedan skulle jag vilja fråga herr Nilsson, och det hoppas jag inte uppfattas som någonting provocerande: Instämmer herr Nilsson och utskottsmajoriteten i övrigt i den tolkning av majoritetsskrivningen som herr Antonsson har gjort inför kammaren? Det skulle nämligen vara en delvis ny situation i förhållande till den som vi befann oss i när utskottet avslutade sitt arbete. Och det är viktigt för kammarens ledamöter att få reda på det. Sedan tycker jag att jag har rätt att fråga herr Nilsson om det är något fel på det uttalande som gjorts av Göteborgs arbetarekommun och som lyder: ”Den socialdemokratiska partikongressen har slagit fast att enprocentsmålet för utvecklingssamarbete ska uppnås under detta budgetår. Göteborgs arbetarekommun uppmanar sina partivänner i riksdagen att fullfölja detta beslut genom en helhjärtad insats mot livsmedelsbristen.” Herr Torsten Nilsson var ändå den som på nämnda partikongress sade: Låt oss säga 1974/75 och lova att vi skall hålla detta löfte! Svep nu inte bort det jag sagt med att säga att det bara skulle vara en provokation till gräl. Försök förklara för mig: Måste inte aldrig så allvarliga och känsliga saker få diskuteras politiskt i en politiskt beslutande församling? Är det inte så, herr Nilsson, att det bara är när man känner sig litet förlägen över sitt handlande som man använder greppet att kalla diskussionen för gräl?

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att herr Nilsson i Stockholm vill dölja sig bakom greppet att beteckna varje försök till debatt som ett försök till gräl. Herr Nilsson har — jag skall gärna medge det — en poäng i det tillägg som han nyss läste upp. Men det svarar inte på rimligt vis mot den beskrivning som han gav i brevet av den handlingsfrihet man skall ha.

Skall man på 30 miljoner eller något mer kunna klara hela det lysande program för en genomtänkt och planerad svensk u-hjälpsinsats som herr Nilsson så skickligt utvecklar i brevet till biskopen? Nog har biskopen skäl att läsa utskottsmajoritetens skrivning parallellt med det brev han får från herr Nilsson.

Herr talman! Om man bara hade lyssnat till vissa tidningar eller till vissa folkpartiuttalanden under de senaste veckorna, skulle man kunna tro att motsättningarna i denna fråga var mycket stora. Å ena sidan finns de som inte vill offra något — eller väldigt litet — för att lindra nöden i den fattiga världen. Å andra sidan finns de som verkligen ställer upp och kräver rejäla anslag för att mätta åtminstone en del av de miljontals hungriga munnarna ute i världen. Så enkelt är det naturligtvis inte. Men debatten har kommit att snedvridas redan från början. Kopplingen till vårt eget veteöverskott — hur stort det nu är — har gjort att en mängd tekniska och rent formella syn 63 punkter fått dominera. Det har sannolikt varit pedagogiskt lämpligt att tala dels om vårt överskott, dels om den fattiga världens stora brist. Men när vi reellt skall ta ställning i själva sakfrågan, har det svenska veteöverskottet egentligen liten betydelse. Vi har, herr talman, överskott på mycket här i landet. Men vad som till syvende og sidst skall räknas är de reala resurser i form av pengar som vi anser oss kunna avsätta till olika behövande ute i världen. Jag vill anknyta till herr Torsten Nilssons anförande och hans fråga till biskopen: ” Vill man ha vete eller pengar?” För mig är svaret självklart. Det är i första hand pengar man behöver. Genom att koppla frågan till det svenska vetet har man komplicerat hela problemet. Vi saknar tonnage — det är en riktig invändning. Det tar lång tid att skeppa spannmål från Sverige — det är en annan riktig invändning. Men det frågan gäller måste naturligtvis vara att ställa själva pengarna till förfogande, för att sedan i samråd med internationella hjälporgan och med mottagarländerna själva bestämma hur anslagen bäst skall användas. Att därvid en del medel kommer att brukas för inköp av bl.a. spannmål i detta land är inte osannolikt. För mig, herr talman, är själva utgångspunkten i dag följande. Vi upplever den sannolikt värsta hungersituationen hittills i mänsklighetens historia. Jag behöver inte upprepa de beskrivningar som gjorts från olika håll. Miljoner människor svälter ihjäl eller får skador för hela livet på grund av undernäring. Det är i ett sådant läge omöjligt att inte reagera — det gör vi alla på olika sätt — och att inte ställa upp för att snabbt söka lindra en del av den akuta nöden. Även jag kan instämma i mycket av det brev som herr Torsten Nilsson skrev. Det innehöll en i stort sett väl avvägd analys av hela utvecklingsproblematiken. Jag är medveten om att katastrofinsatser inte är någon lösning av de långsiktiga utvecklingsproblemen. För att lösa dessa måste befolkningsexplosionen på något sätt trappas av. U-ländernas eget jordbruk måste utvecklas. Sociala reformer och utbildningsinsatser måste till. Men trots detta måste vi självfallet göra allt vi kan i en akut nödsituation. Och det är en speciell nödsituation i dag. Oljeprisernas starka stegring har drabbat de fattiga länderna extremt hårt, mycket hårdare än de rika länderna. De förras möjligheter att köpa spannmål är starkt beskurna även på grund av att priserna på just spannmålen mer än fördubblats. Missväxt i flera delar av den fattiga världen har ytterligare ökat problemen. Det är alltså inget antingen-eller vad gäller katastrofinsatser och långsiktigt bistånd. Det måste vara ett både-och! När riksdagen i våras diskuterade u-hjälpsanslagen, förutskickades att 500 miljoner kronor skulle gå till den speciella FN-fond som man räknade med skulle upprättas under den gångna hösten, en fond som skulle hjälpa de mest fattiga länderna att klara sina valutaproblem och möjliggöra åtminstone oförändrad import av spannmål och olja. Fonden har inte upprättats, och den kommer sannolikt att dröja, om den över huvud taget kommer till stånd. För mig är det naturligt och också konsekvent i det läge som har uppstått att nu använda motsvarande belopp, dvs. 500 miljoner, för att söka lindra den omedelbara katastrofsituationen. Pengarna skulle indirekt användas för att lösa samma typ av problem som den förväntade FN-fonden skulle lösa. Nå, säger någon, hur skall du klara finansieringen? Jag är medveten om och erkänner att jag inte har ett entydigt svar på den frågan. Men jag förmodar att finansieringen av den s.k. FN-fonden var något som samtliga partier, som utan omröstning accepterade den linjen, fått söka komma överens om, ifall fonden som vi hoppades verkligen hade upprättats. Situationen i de fattiga länderna har inte förändrats annat än i negativ riktning sedan vi diskuterade i våras. När nu fonden i FN inte blev av så kan vi, menar jag, inte slå oss till ro. Vi bör handla nu och i ett sammanhang. Ju snabbare, desto större chans att rädda människoliv. Det är klart att pengarna måste tas in på något sätt. För mig är det självklart att bördan då skall bäras av i stort sett alla i det här samhället, ett samhälle med problem naturligtvis men ett samhälle som är så oändligt mycket mera lyckligt lottat än omvärlden, ett samhälle som har råd att öka biståndsinsatserna. Det paradoxala är, herr talman, att miljoner människor svälter ihjäl ute i världen och själva subventionerar vi generellt vissa livsmedel. Jag kan inte annat än påpeka hur orimligt detta förhållande ter sig för många människor i vårt land och ute i världen. Mycket har redan sagts i debatten, och jag skall inte förlänga den mycket till. Ingen kan sväva i något tvivelsmål om att pengar behövs för snabba insatser i de svältdrabbade länderna. Huvudfrågan gäller, som jag inledningsvis sade, inte hur mycket vete vi har i landet. Huvudfrågan gäller att snabbt sätta in akuta åtgärder. Opinionsyttringarna har visat att stödet för ökade insatser för de fattiga länderna har växt. Allt flera människor blir medvetna om eländet där borta och det relativa välståndet här hemma. Allt flera människor blir medvetna om att standardklyftorna mellan rika och fattiga länder måste minskas, inte bara för att människorna i de fattiga länderna skall få en drägligare standard utan även för att konfliktriskerna i världen skall kunna minskas. Det är min uppfattning att spänningarna mellan i-länder och u-länder bara kommer att öka så länge klyftorna i standard inte kan minskas. Jag ser inte någon stor skillnad och absolut ingen avgrund mellan utskottets linje och reservationen. Jag betvivlar inte den goda viljan eller ansvarskänslan hos utskottets majoritet. Jag tror att vi över huvud taget skall söka undvika partikäbbel i dessa frågor. Enighet i stort måste vara en målsättning i sig.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar är utan tvivel den viktigaste vi någonsin haft att ta ställning till här i riksdagen. Det har understrukits av många talare i dag. Och den är det därför att den gäller många människors liv eller död. Då jag satte mitt namn under den skrivelse i vilken begärdes att utrikesutskottet skulle använda sin initiativrätt för att lägga fram förslag om anslag bl.a. till inköp av överskottsvetet till de svältande var det många minnesbilder från min egen verksamhet som trängde sig på med oerhörd kraft. Låt mig här bara få nämna ett par sådana. Tillsammans med min familj hade jag just installerat mig i den bostad som anvisats oss av vederbörande u-landsmyndigheter. Enligt landets sed sattes soptunnan ut vid grinden före gryningen. Så fort den hamnat där såg jag någon komma smygande i halvmörkret. Ögonblicket efteråt satt en man på huk vid soptunnan och sorterade soporna för att se om det fanns något ätbart där. Några grönsaksrester var troligen det enda han fick tag på den gången. Då jag närmade mig utgången för att ge honom någonting bättre sprang han sin väg, bort i skuggorna. Kanske hade han av de tidigare hyresgästerna jagats bort för att han sölade ned på tomten. Sedan fick jag erfara att det inte var ovanligt att soporna sorterades och grönsaksavfall o.d. togs till vara av de svältande. En annan gång var jag i ett annat land, nämligen i Indien. Då jag tillsammans med ett par FAO-tjänstemän steg ur bilen utanför en restaurang var jag nära att trampa på ett litet barn som låg och sov i gatsmutsen vid restaurangens trappa. Det var min första dag i det landet. Jag stannade bestört och tittade på den lilla utmärglade varelsen, som var klädd i en trasa som inte ens nödtorftigt skylde hennes smutsiga kropp. En fruktansvärt mager man satt apatisk på trottoarkanten och sträckte handen framför sig i den vana tiggargesten. Ögonen stirrade stora och tomma. Jag kände ett vanmäktigt behov inom mig att få hjälpa på något sätt. Då tog en av kamraterna mig i armen och sade: Kom, det går inte att ge något till en, då har du genast hundratals tiggare runt dig. Medan vi satte oss till rätta vid middagsbordet berättade han att det fanns över en halv miljon av dessa svältande och döende människor enbart i den staden, Bombay, människor som lever sitt liv på gatan på samma nivå som de herrelösa hundarna och på lägre nivå än korna, som är välkomna att ta för sig vid grönsaksståndet på torget. Maten smakade mig inte den kvällen. Vanmakten inför nöden blev till en klump i halsen. Två dagar senare, samma stad. Jag hade börjat vänja mig vid vandrande skelett med huden formligen kletande vid benen. Jag hade börjat lära mig att ge något när ingen såg det, för att inte bli omringad av svältande. Efter arbetets slut på eftermiddagen flanerade jag sakta i människohavet. En av dessa hemlösa svältande hade just segnat ner död på trottoaren. Någon rättade till hans leder och sträckte ut dem innan dödsstelheten skulle komma. Så föstes han in till väggen, där han fick ligga med kläd Nr 142 trasorna som orda svepning till dess de kommunala myndigheterna, ren Torsdagen den hållning eller liknande, samlade upp honom tillsammans med många 12 december 1974 andra döda. Vanmakten bände i mitt inre. Detta var dock en medmänniska, min broder, och jag kunde ingenting göra! Ytterligare insatser Någon kanske tycker att det inte passar att här dra fram dylika exempel = för svältdrabbade på nöden och eländet i världen. I så fall måste jag få uttrycka mig opas — länder sande denna gång. Och jag gör det ännu mer därför att verkligheten, den bistra, fruktansvärda, för miljoner människor ofrånkomliga verkligheten, är så gränslöst opassande. Vi ser glimtar av den ibland i TV rutan. Blir de alltför påträngande kanske vi vänder bort huvudet. Men nöden, hungern, döden finns där ändå, även om vi inte alltid orkar se den. Det betänkande vi nu diskuterar kom som bekant till därför att utrikesutskottet på förslag av folkpartiet beslöt att använda sin initiativrätt. Detta var en positiv åtgärd, som länder utskottet till heder. Men tyvärr stannade utskottet vid ett förslag till anslag som var alldeles för lågt. Jag tillhör själv utskottet men var på grund av annat uppdrag inte närvarande vid tillfället i fråga. Jag vill därför nu framföra en liten undran: Om majoriteten nu inte kunde tänka sig att gå med på att anslå 500 miljoner kronor, bl.a. för inköp av spannmålsöverskottet, borde det väl ändå ha funnits någonting mellan detta och utskottsmajoritetens förslag till anslag, som är alltför lågt. Därmed skulle man ha kommit ett steg på vägen närmare enprocentsmålet. Det finns tillfällen då man nästan beklagar att allting i detta hus måste dras upp och behandlas efter politiska linjer. Tyvärr kan vi inte komma ifrån en sådan tingens ordning. Men för sakens skull, för de svältandes skull, för de döendes skull vill jag närmast beklaga att det var ett ensamt parti, ja, att det var ett parti över huvud taget, som aktualiserade frågan om ett snabbt och ordentligt handtag till människor som annars svälter ihjäl. Det hade kanske varit bättre om förslaget framställts tvärs över de politiska linjerna. Men så blev det ju inte. Och därför tycks frågan här i kammaren få en partipolitisk behandling, som jag beklagar. Men — den frågan måste man ställa sig - skall det bli en partipolitisk behandling som sänder en del människor i döden, människor som vi kunnat rädda till livet om vi hade velat göra det och velat handla snabbt? Som i andra politiska sammanhang ser det nu ut som om förslagsställarna till varje pris skall misstänkliggöras. Ett politiskt jippo har förslaget kallats — och det av politiker som i vanliga fall vill bli betraktade som seriösa. Hur vågar man kalla det så? Förstår man inte att detta är en skymf mot flera hundratusentals människor i vårt land, kristet eller annars allmänt ideellt engagerade? Jag blev i förrgår uppringd av pastorn för en av de största frikyrkoförsamlingarna i landet. Ekumeniska nämndens listor hade inte kommit honom till handa, men församlingen hade själv skrivit ut sådana. Under några få timmars tid i söndags skrev närmare tusen människor enbart 67 i den kyrkan på en vädjan till oss i riksdagen att nu gå in för en verklig hjälpaktion. Hur kan dessa människor beskyllas för att delta i politiska jippon? Vi har, förmodar jag, alla fått ett brev med uttalande av Svenska pingströrelsens predikantkår.

Men de är i alla fall med tillsammans med biskoparnas upprop, Ekumeniska nämndens stora engagemang osv. Utskottets värderade ordförande betecknade opinionsyttringarna från Sveriges kyrkor och andra organisationer som en, som han uttryckte det, ”väl förberedd spontanitet”. Också jag betecknar det som en väl förberedd spontanitet, men jag gör det inte från samma utgångspunkt som den herr Geijer hade. Det är inte enskilda tidningars agerande som på så oerhört kort tid har lyckats sätta dessa skaror i rörelse — därtill känner jag dem alltför väl och vet att de är trögare än så. Det är inte fråga om kollektiva beslut i detta sammanhang, utan om enskilda människors beslut att skriva sina namn på de listor som har lagts ut med vädjan om snara åtgärder. Dessa stora skaror av kristet engagerade människor — i svenska kyrkan, i frikyrkorna och även i övriga ideella organisationer — känner verkligen för detta. De är sådana som under generationer har burit upp ett intresse och som genom missionen uträttat storverk, ofta i det tysta och med små medel. Det är därför som det finns och har funnits en — mycket väl organiserad, om man så vill — spontanitet sedan generationer tillbaka. Det är dessa ofta lågmälda låginkomsttagare som årligen av sina förut beskattade medel skänker mellan etthundra och etthundrafemtio miljoner kronor till missionen —- medel som i mycket stor utsträckning användes just i socialt arbete. Om jag inte minns fel var summan för kyrkornas och Lutherhjälpens gemensamma insamlingar under föregående år 135 miljoner kronor. Dessa stora skaror har rätt att kräva av sitt eget land och statsmakterna att givna löften skall infrias! Och, vågar jag påstå, ett infriande av löftena nu, när det finns en så stark opinion och när det görs en så stor insats av folket som helhet, skulle säkerligen ytterligare sporra de frivilliga krafter som arbetar i människokärlekens tjänst. Det finns ett gammalt talesätt som lyder: ”En knuten näve kommer ingenting i.” Underförstått: den som egoistiskt knyter handen om det han äger missgynnar sig själv i det långa loppet. Utskottet har visserligen inte uppmanat Moder Svea att helt knyta näven utan i stället att öppna litet på fingrarna och låta något av vårt överflöd rinna ut till de svältande. Nr 142 Men detta räcker inte Vi bör den här gången, då så stora skaror i vårt Torsdagen den land står bakom en rejäl hjälpinsats, ge med full hand och med fullt 12 december 1974 hjärta. Det kanske dröjer innan vi nästa gång får en dylik psykologisk = situation och stabil opinion bakom oss beträffande u-landsprogrammet. = Ytterligare insatser Det har omvittnats vid flera tillfällen att det på många håll inte är populärt — för svältdrabbade att tala om u-landshjälp. Nu har vi ett tillfälle att handla eftersom mycket — länder stora skaror människor är med oss. Därför bör vi handla medan det läget är för handen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utrikesutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Den akuta svältsituationen i en rad länder har framkallat en stark opinion bland det svenska folket till förmån för större internationella biståndsinsatser. Denna meningsyttring måste hälsas med tillfredsställelse. Alla krafter är välkomna i kampen mot fattigdom, ojämn resursfördelning och imperialistisk utplundring.

Ännu mera betydelsefullt är det att erkänna att bland de fattiga nationerna själva finns det, olyckligtvis, de som är ännu fattigare än de övriga och många som existerar under olidliga förhållanden. Deras ekonomi är dominerad av främmande stater, utomstående behärskar hela eller delar av deras territorium, de lider ännu under kolonialismens ok, eller en majoritet av deras befolkning är utsatt för rasfördomarnas och apartheids våld. Ännu värre, i många av våra länder förtrycker djupa sociala skillnader massorna och gynnar ett privilegierat fåtal. För det andra understödjer de fattigare nationernas möda och tillgångar välmågan hos de folk som lever i överflöd.” Låt mig med ett par exempel visa hur den kapitalistiska världen uppträder i den tredje världen. USA, som ju ofta av borgerligheten nämns som en värnare och ett föregångsland när det gäller relationerna till de s.k. u-länderna, beräknas via räntor och profiter från u-länderna roffa åt sig 15 dollar för varje dollar som ges i u-hjälp. De amerikanskägda tenngruvorna i Bolivia plockar ut vinster på 50-300 procent per år. De amerikanska oljebolagen i Indien för ut vinster som överstiger den sammanlagda u-hjälpen till Indien. När det gäller de samlade relationerna mellan Sverige och tredje världens länder är Sverige den tagande parten, icke den givande. Det ka 69 pitalistiska Sverige deltar i en handelspolitik som diskriminerar och utplundrar u-ländernas befolkning. Det gör ränteoch inflationsvinster på lån till u-länderna. Svenska kapitalistiska företag utsuger direkt arbetare i tredje världens länder genom talrika industrianläggningar. Och vad säger då svenska kapitalister? Direktör Robert Zwartkruis i American Foods AB - ett Salénägt företag — har sagt följande i en intervju i SIDA:s tidning Rapport: ”Vi går inte till ett u-land för att vi anser att vi bör hjälpa det landet.

Folkpartiet har krävt att ytterligare 500 miljoner kronor ställs till förfogande för inköp av överskottsvete. Man vill därigenom också uppnå ett formellt uppfyllande av enprocentsmålet. Utrikesutskottet vill å sin sida för dagen garantera en extra insats av 100 000 ton vete. Utskottet är berett att göra ytterligare insatser när veteöverskottets exakta storlek senare blir känt. Vpk kan inte dela någon av dessa ståndpunkter. Utskottet håller visserligen dörren öppen för ytterligare insatser. Enligt vpk:s mening borde riksdagen dock klart skriva fast en garanti för att hela det kommande veteöverskott, som inte redan är intecknat för andra ändamål, skall gå till katastrofbistånd. Detta bör alltså gälla oavsett överskottets storlek. Vpk är kritiskt också mot folkpartiets sätt att ställa hela frågan, och kritiken kan sammanfattas i tre punkter: 1. Folkpartiet vill använda det ökade katastrofbiståndet som ett medel att uppnå enprocentsmålet. Detta är att försämra detta måls innebörd. Målet skall uppnås med bestående biståndsinsatser, som kan bidra till att förbättra de samhälleliga förhållandena. Rent katastrofbistånd bör ges vid sidan av detta. 2. Folkpartiet talar inte om hur katastrofbiståndet skall finansieras. Den frågan är en social fördelningsfråga inom Sverige. Pengarna bör tas från storkapitalet, som bl.a. tjänar på de rådande internationella förhållandena. De skall inte tas från de vanliga lönearbetarna eller pensionärerna. Folkpartiet är dubbelbottnat i denna fråga. Man vill göra sig populär genom att nu stödja dem som vill ge av ett aktuellt överflöd. Häromåret sökte man tvärtom vinna popularitet genom en tillfällig momssänkning, som enligt utsago skulle stimulera julkommersen. Detta är hyckleri. 3. Folkpartiet tar inte ståndpunkt till frågan vad som verkligen orsakar svälten. Svälten är ingen naturkatastrof. Den är följden av en felaktig och folkfientlig jordbrukspolitik i den s.k. tredje världen. Samhällsutveckling och biståndsinsatser i många av dessa länder är en ny form av utplundring. De kapitalistiska industriländerna, inklusive Sverige, Nr 142 stödjer en kommersialisering av jordbruket, som hämmar inhemsk livs Torsdagen den medelsproduktion men gynnar det internationella storkapitalets handel 12 december 1974 med avsalugrödor. I detta spel medverkar både Världsbanken och de I multinationella livsmedelsbolagen. Vpk har i biståndsdebatterna kriti — Ytterligare insatser serat detta, men folkpartiet har alltid slutit upp bakom Världsbankens = för svältdrabbade och andra reaktionära krafters politik. länder Underutvecklingen kan endast brytas i kamp mot imperialismens system. Den avgörande förutsättningen för verklig utveckling i tredje världens länder är en social och ekonomisk revolution som öppnar nya vägar för folken. Det krävs en radikal omfördelning av världens resurser och av förbrukningen i olika länder av råvaror och energikällor. Den svenska politiken gentemot u-länderna måste på ett grundläggande sätt förändras. Det nuvarande stödet till reaktionära regimer och projekt måste upphöra. Sverige måste lämna Världsbanken och andra organ som har sin udd riktad mot u-länderna. Det svenska biståndet bör gå till progressiva regimer och befrielserörelser, som arbetar för jordreformer och för samhällsförhållanden som kan motverka eller upphäva den internationella utplundringen. Detta kräver en långsiktig omplanering av svensk u-landspolitik. Katastrofhjälp kan vara nödvändig och befogad. Erforderliga medel måste anslås härtill. Det s.k. enprocentsmålet skulle enligt riksdagens tidigare beslut ha uppnåtts under innevarande budgetår. Detta mål bör nås genom beslut om långsiktiga åtgärder som gagnar utvecklingen i tredje världens länder, inte genom beslut om endast tillfälliga insatser. Herr talman! Det yrkande som jag här vill ställa har redan utdelats till kammarens ledamöter och jag skall nu be att få läsa in det till protokollet. Jag hemställer att riksdagen ger Kungl. Maj:t följande till känna om ytterligare svenska biståndsinsatser till förmån för de av försörjningsproblem särskilt drabbade u-länderna: ”Riksdagen anser att hela det svenska veteöverskott, som icke är intecknat genom andra beslut, bör användas till förmån för befolkningen i de svältdrabbade länderna. Omedelbart beslut kan fattas om användning i första hand av medel på tredje huvudtitelns anslag C 1 och C2 för internationellt utvecklingsarbete under budgetåret 1974/75. Nämnda belopp skulle möjliggöra leveranser av minst 100 000 ton svenskt vete eller andra insatser som mottagarländerna prioriterar för att kunna förbättra sin livsmedelsförsörjning. Vad gäller finansieringen av de ytterligare leveranser av spannmål som kan bli möjliga när fullständiga uppgifter föreligger om veteöverskottet avser riksdagen att återkomma när leveransernas storlek och kostnaden härför kan beräknas.”

Herr talman! I riksdagen behandlar vi frågor av skiftande karaktär och betydelse. Det ärende som vi nu behandlar, frågan om hjälp till svältens offer bland de fattiga folken, är av sällsynt stor vikt och betydelse. Det gäller hundratusentals människors möjlighet att överleva i den värsta hungerkatastrofen i historien. Frågan om en extra kraftsamling för att hjälpa de fattiga folken just nu har väckt berättigat uppseende inte bara bland politiker utan även i mycket hör grad bland allmänheten. Pressen och massmedia har också under de senaste veckorna sysslat med frågan om hur man bäst skall hjälpa hungerkatastrofens offer. Från olika infallsvinklar har man diskuterat och kommenterat frågan. Situationen i vårt land, ett av världens rikaste länder för att inte säga det rikaste, står i stark kontrast till den belägenhet som framför allt vissa u-länder befinner sig i. Det skulle, herr talman, vara en enkel uppgift att här och nu bli demagogisk, att beskriva vår välfärdssituation, att vi är på väg mot en materialistisk julrusch i överflöd, medan de svältdrabbade människorna i vissa u-länder dör av brist på föda. Jag skall inte förfalla till en demagogisk beskrivning, även om det skulle ge rubriker i tidningarna. I stället vill jag citera Evangeliska fosterlandsstiftelsens tidning Budbäraren, en gammal välkänd frikyrklig tidning.

Fälten äro förödda, marken ligger sörjande, ty säden är förödd, vinet borttorkat, oljan utsinad. Åkermännen stå med skam, vingårdsmännen jämra sig, över vetet och över kornet; ty skörden på marken är förstörd.” Tidningen Budbäraren menar att profeten Joels beskrivning stämmer väl med dagens situation i vissa u-länder. I början av det här året föreslog vi från moderata samlingspartiet att svenskt biståndsarbete framför allt skall inriktas på de fattigaste länderna. Reaktionen på den partimotionen blev kylig. I augusti månad gjorde vår partiledare Gösta Bohman ett uttalande med anledning av regeringens beslut om att satsa 770 miljoner på ett skogsindustriprojekt i Nordvietnam. Herr Bohman hävdade i ett uttalande att ”effektiv hjälp till de hungrande miljonerna i Bangladesh framstår t.ex. i dag som en del av vårt bistånd som absolut inte får försummas”. Hur togs nu detta uttalande, denna redovisade ståndpunkt emot? Jo, herr Bohman och moderata samlingspartiet närmast avhånades för sin inställning. Jag ville säga, herr talman, att om regeringen och riksdagen lyssnat på dessa våra förslag i början på året och på sensommaren, skulle en effektiv hjälp till svältdrabbade länder som Indien och Bangladesh redan vara etablerad. Nu brydde man sig inte om dessa förslag, utan de sopades under mattan, vilket naturligtvis är att beklaga. Dagens aktuella fråga är om vi genom ytterligare svenska biståndsinsatser skall försöka att i varje fall till en del lösa de försörjningsproblem som drabbat vissa u-länder. Utrikesutskottets majoritet föreslår i sitt betänkande nr 17 att ytterligare katastrofinsatser om 100 miljoner kronor skyndsamt skall komma till stånd. Den till betänkandet fogade reservationen föreslår att riksdagen beslutar om ett anslag på 500 miljoner som bör gå till de hårdast drabbade u-länderna, däribland Indien och Bangladesh. För mig har det inte varit något problem att ta ställning till hur jag skall rösta. I den rådande situationen anser jag det vara nödvändigt att vi gör en verklig kraftansträngning. Därför kommer jag att rösta med reservationen. Jag framhöll tidigare att den här frågan har engagerat allmänheten i hög grad, och då särskilt den kristna opinionen. Hundratusentals medlemmar inom svenska kyrkan och frikyrkosamfunden har uttalat sig för att riksdagen borde besluta om en verklig kraftinsats för de fattiga folken. Massor av människor har påtecknat listor med den uppmaningen till riksdagen. Herr Arne Geijer i Stockholm talade närmast föraktfullt om den spontana kampanjen som han menade vara exempel på en väl förberedd spontanitet. 250 000 namnunderskrifter var också enligt herr Geijer inte något att bli imponerad av. Herr Geijers uttalande är närmast ojust. Det är en omöjlig sak att bevisa huruvida en sådan här aktion vilar på saklig grund eller om den är en taktisk fint. Frikyrkofolket är icke kollektivanslutet, utan medlemmarna skriver på av egen fri vilja. Jag har blivit förvånad över att många har reagerat så negativt inför kyrkornas aktion. Man har talat nedlåtande om ärkebiskopens och frikyrkoledarnas agerande. Man har ansett Ekumeniska nämndens skrivelse onödig, för att inte säga olämplig. Många tycker att kyrkornas folk skall hålla sig för goda att blanda sig i politiken. Men, herr talman, är det någon opinion som i fråga om u-hjälp skall få göra sin stämma hörd, är det just de kristna organisationernas. De har sysslat med mission och u-hjälp långt innan riksdagen började satsa pengar för att hjälpa de fattiga folken. Det är med andra ord en sakkunnig opinion. Så kom inte och säg att detta är ett propagandajippo från kyrkans folk. Inför viktiga politiska ställningstaganden förekommer det påtryckningar då och då på regering och riksdag från grupperingar utanför riksdagen. Tag exempelvis SIA. Efter vissa opinionsyttringar ändrar regeringen sig och vidtager förändringar som går opinionen till mötes. Men när det gäller råd och uttalanden från den kristna opinionen till riksdagen om hjälp till de fattiga folken slår man ifrån sig. Man skall minsann icke tolerera någon inblandning från det hållet, menar man. Gör inte partipolitik av den här frågan säger en del. Det verkar som om vissa människor tror att kyrkans och frikyrkans folk består mest av folkpartister. Så är det ju inte, utan detta är en sak som slår genom alla partier. Många tidningar har angripit det brev som Ekumeniska nämnden tillställt riksdagens ledamöter. Det är en partipolitisk handling, slår man fast. Jag har läst det här brevet flera gånger och jag kan inte finna ett enda ord däri som skulle kunna tolkas på det sättet att Ekumeniska nämnden går ett visst partis ärenden. Brevet är ställt till Sveriges riksdag och till regeringen, och man aktualiserar än en gång — för vilken gång i ordningen kan jag inte säga —- nödvändigheten av att utvecklingsbiståndet över statsbudgeten skall uppgå till I procent av nationalprodukten. Jag har ingen funktion i Ekumeniska nämnden, så jag talar inte i egen sak, men rätt skall vara rätt. Brevet understryker nödvändigheten av att riksdagen — och här gäller det alla partier — gör en större satsning för de fattiga folken. Jag begriper icke, herr talman, hur man kan komma så snett att man kan stämpla dessa aktioner som partipolitiska. Herr talman! Frågan om u-hjälp är alltså enligt mitt förmenande ingen partipolitisk fråga även om vissa personer vill göra den till det. Det är en fråga som alla partier tar allvarligt på. Man har måhända olika synsätt i fråga om hur man bäst skall hjälpa de fattiga folken och i vilken omfattning, men det är fel att tro att någon person eller något parti har patentlösning på effektiv u-hjälp. Lika fel är det att mena att något parti har monopol på frågan och ensam bär ansvaret för hjälp till u-ländernas befolkning. I den aktuella situationen kan ni vara övertygade, ärade kammarledamöter, att de människor som i u-land lider nöd och de människor som där går svältdöden till mötes icke är hjälpta om frågan får en partipolitisk bindning. Här måste riksdagens ledamöter samfällt hjälpa till. Vad dessa människor behöver är hjälp — snar hjälp. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! När professor Gunnar Myrdal för en vecka sedan gav presskonferens på Vetenskapsakademien, så skrev en tidning att det blev en föreläsning om huruvida människors moral skall ge världen en lycklig utveckling eller om cynism skall kasta mänskligheten i katastrof. Professor Myrdals presskonferens rörde sig självfallet på ett betydligt vidare fält än det vi i dagens riksdagsdebatt behandlar. Han talade bl.a. om riskerna för en annalkande världsdepression, där han menade att i-ländernas krav på standardstegring utan ansvar för u-länderna skulle öka riskerna. Men enligt referatet i en stockholmstidning sade han också så här: ”Den omedelbara uppgiften är dock att se till att ett mindre antal människor än nu svälter ihjäl i de fattigaste länderna.” Om det uttalandet är rätt återgivet i tidningen betyder det ett ställningstagande i den fråga som riksdagen just nu diskuterar. Det betyder också att ve Nr 142 tenskapsmannen Gunnar Myrdal inte låter det långsiktiga perspektivet Torsdagen den undanskymma betydelsen av snabba och effektiva åtgärder i en tillfällig 12 december 1974 kätastrofsituation. ajöss blosriptndetänens sen Jag har tyckt mig märka att man ibland oriktigt och helt omotiverat = Ytterligare insatser försöker skildra de långsiktiga åtgärderna, som vi alla är eniga om, som = för svältdrabbade alternativ till de snabba och kortsiktiga hjälpinsatser som behövs i ett — länder speciellt katastrofläge. Det är naturligtvis inte fråga om det ena eller det andra utan ett både-och. Därför är det förvånande när debattörer träder fram och säger ungefär så här: De åtgärder som folkpartiet föreslår löser inte problemen på lång sikt. Det är helt andra åtgärder som måste Vi menar inte att de 500 miljoner kronor som vi vill att Sverige nu skall satsa löser problemen på lång sikt, men vi menar att de långsiktiga åtgärderna aldrig kan få undanskymma vår skyldighet att uppfylla våra egna löften till u-länderna i ett katastrofläge, där det är viktigare än någonsin att vi håller löftena. Vid världslivsmedelskonferensen i Rom kom det till ganska klart uttryck att världens livsmedelsproblem kräver insatser från de rika ländernas sida på lång sikt. Men det stod också klart att omedelbara åtgärder krävs för att rädda hungrande människor från svältdöden och att de åtgärderna behöver sättas in under den närmaste tiden, de närmaste månaderna. Både under själva konferensen och kanske i ännu högre grad i massmediernas rapporter från konferensen har man emellertid kunnat märka att långsiktiga och kortsiktiga åtgärder skildras som alternativ till varandra. De som krävde snabba och effektiva åtgärder i form av vissa volymer vete för omedelbar skeppning till katastrofområden underskattade i hög grad betydelsen av att även de långsiktiga åtgärderna ägnades ingående diskussioner. Och de som ville komma ifrån kravet på konkreta och snabba åtgärder ville gärna framhålla att det ändå var den långsiktiga planeringen som var viktigast. Detta litet förenklade resonemang låg antagligen bakom slagorden på de plakat som ganska stillsamma demonstranter reste upp mot de grova marmorpelarna utanför kongresspalatset i Rom. På ett av plakaten kunde man läsa: Vi behöver ton av mat — inte ton av ord. Jag vill, herr talman, mycket kortfattat referera några av de viktigaste uttalandena vid Romkonferensen som gäller beskrivningen av läget och behovet av åtgärder på lång och på kort sikt. När det gällde beskrivningen av livsmedelsläget i världen rådde inga delade meningar. Världens befolkning ökar med ca 8 000 personer i timmen eller över 70 miljoner om året. Enbart för att hålla takten med befolkningsökningen skulle vi behöva en tvåprocentig ökning av spannmålsproduktionen per år. Men det dåliga skördeåret 1972 sjönk i stället spannmålsproduktionen med 2,5 procent. Och den samlade livsmedels år 1960. År 1970 hade reserven sjunkit till 70 dagars konsumtion, och den beräknas nu vara nere i 27 dagars konsumtion. Resultatet av den här förändringen känner vi alla till. Spannmålslagren har tömts, och världsmarknadspriserna har stigit. Det har lett till att de fattiga folken har tvingats att ytterligare pressa ned sin konsumtion. Vilka slutsatser drog man vid Romkonferensen av det här läget? Och vilka slutsatser bör vi dra i den här debatten? För det första: På lång sikt kan u-ländernas livsmedelsproblem endast lösas genom bättre utnyttjande av deras egna resurser i form av mark och arbetskraft. För att en sådan produktionsökning skall komma i gång behövs hjälp från i-länderna — hjälp för att bygga ut handelsgödselproduktionen, hjälp till markoch vattenprojekt, hjälp till kreditoch lagringsmöjligheter för småbrukare. Enligt generalsekreterare Mareis beräkningar borde stödet till u-ländernas jordbrukssektor tredubblas fram till 1980, från nuvarande 1,5 miljarder dollar till 5 miljarder dollar per år. Menar vi allvar med uttalandet att en prioritering av u-ländernas egen produktionsökning är den viktigaste långsiktiga åtgärden för att komma till rätta med världssvälten — och jag tror att vi är eniga om den prioriteringen — då måste vi också känna oss förpliktade att öka vår totala u-hjälp i enlighet med de löften vi gav för sex år sedan. Sverige som ett av världens mest välbärgade länder bör gå i spetsen och bilda opinion för ökade insatser från de rika ländernas sida. För det andra: Landsbygdsutvecklingen i u-länderna bör kombineras med ekonomiska och sociala reformer, som leder till att produktionsökningen kommer just de fattigaste bland befolkningen till del. Det behövs jordreformer. Det behövs undervisning i lantbruksteknik på en nivå som passar u-länderna. Man måste uppmärksamma kvinnornas nyckelposition, eftersom de svarar för minst 50 procent av livsmedelsproduktionen i u-länderna och dessutom har huvudansvaret för tillagningen av den mat som familjerna konsumerar. De måste engageras i den nya jordbrukstekniken. Men skall man komma någon vart med allt det här, så måste man först av allt sätta in en intensiv kamp mot analfabetismen. De här önskemålen finns med i resolutioner som antogs vid Romkonferensen. Att det är fråga om långsiktiga insatser — många års intensiva ansträngningar — inser vi allihop. Har då detta något samband med den här debatten, där vi talar om enprocentsmålet och om snabba veteleveranser till hungrande människor? Enligt min mening finns det ett starkt sådant samband. Vi måste hålla givna löften. Vi måste satsa av vårt överflöd för att hjälpa dem som är hungriga. Visar vi inte den generositeten och visar inte andra rika länder samma generositet, kommer våra möjligheter att nå de långsiktiga mål som utformades vid Romkonferensen att förbli ganska små. Sverige som ett av världens mest välbärgade länder bör gå i spetsen. Vi behöver ett livsmedelsbistånd i fasta kvantiteter på 10 miljoner ton årligen fr.o.m. 1975. Det kan man läsa i en av de Romtexter som enhälligt antogs. Vi behöver ett katastroflager på 500 000 ton i inter nationell regi. Det var ett krav från u-länerna som stöddes av general Nr 142 sekreteraren. Men här blev det konkreta resultatet ganska magert. För Torsdagen den Sveriges del utlovade jordbruksministern i sitt huvudanförande 75 000 12 december 1974 ton vete årligen tre år framåt, varav 40 000 ton skulle ligga i ständig — katastrofberedskap. Andra länder lovade också bestämda kvantiteter, Ytterligare insatser men några fleråriga åtaganden gjordes knappast. Om man summerar de = för svältdrabbade löften som gavs, märker man att det fattas oerhört mycket innan man = länder når de 10 miljoner ton årligen som erfordras för att livsmedelsbiståndet skulle kunna bli någorlunda tillfredsställande. Det var just på den här punkten man kunde märka en besvikelse vid Romkonferensen, en besvikelse som blev allt starkare allteftersom konferensen närmade sig slutet utan att fler konkreta löften hade givits. Man bör nog förstå att de som företrädde svältande människomassor var mindre intresserade av debatter kring den administrativa uppbyggnaden av de FN-organ som skall hantera livsmedelsbistånd och katastrofhjälp. Vad de ville ha var förstås inte administrativa apparater, inte ”ton av ord utan ton av mat”. Framför allt ville de ha snabba insatser. Jag ser ingen anledning att gå in på en bedömning av om Sverige redan vid konferensen borde ha gjort större utfästelser. Det torde stå helt klart, att om Sverige skall göra en någorlunda rejäl insats i fråga om livsmedelsbistånd och katastrofhjälp, räcker det inte med omflyttningar av redan beviljade u-hjälpspengar. Den totala ramen för vår u-hjälp måste vidgas. För detta fordras ett nytt riksdagsbeslut. Och det är detta beslut riksdagen nu bör fatta genom att bifalla folkpartiets förslag om ytterligare 500 miljoner kronor. Därigenom skulle vi visa vårt ansvar och vår vilja att positivt möta de vädjanden som utgick från konferensen i Rom. Vi skulle klarare markera vår vilja att delta i det långsiktiga och mångåriga arbete som behövs för att bygga upp u-ländernas egen produktionskapacitet, som på sikt är det viktigaste. Men vi skulle också visa att vi vill lyssna och svara på de hungrigas rop just i dag: Vi behöver mat — hjälp oss! Det är orimligt att Sveriges riksdag i dag skall svara: Vi skall fundera på saken ytterligare några månader, vi skall skjuta upp infriandet av våra löften, vi skall vänta till nästa budgetår. Hur skulle vi reagera om läkaren eller personalen på sjukhuset när vi ringer om vårt sjuka barn eller någon annan svårt sjuk nära anhörig, skulle svara: Du får vänta några månader! Hur skulle vi reagera? Vi har anledning att fundera över den saken.

Herr talman! Jag företräder en politisk organisation inom socialdemokratin som med hetta har deltagit i debatten om vårt lands samarbete med de fattiga folken i de fattiga länderna. Utgångspunkten för oss har varit självklar. De flesta av oss har växt upp inom kyrkor och samfund, och vi har förankring där. Trossamfunden har ju också sedan lång tid tillbaka haft nära och intima kontakter med många s.k. u-länder, och ” det har präglat samfunden och gett ett engagemang. Det är som bekant genom att man arbetar med en fråga som intresset väckes och hålles vid liv, som medvetandet växer. Men vi är också socialister. Det betyder att internationalismen ligger djupt rotad i oss. För att uttrycka det enkelt: Vår politik får inte sluta vid Smygehuk. Broderskapsrörelsens uppfattning i fråga om Sveriges samarbete med u-länderna är således helt klar. Vi har vid mångfaldiga tillfällen krävt en kraftig ökning av det svenska biståndet, och så sent som under den här riksdagen har det lagts fram en motion med krav på infriande av löftet om att uppnå det s.k. enprocentsmålet innevarande budgetår. Det var en motion som kan karakteriseras som ett gemensamt krav från det socialdemokratiska kvinnoförbundet, det socialdemokratiska ungdomsförbundet och oss i Broderskapsrörelsen. Motionen ledde bl, a. fram till att finansutskottet efter utrikesutskottets hörande strök under att Sverige tidigt bör binda sig vid stora åtaganden inom ramen för den i FN föreslagna särskilda fonden för katastrofhjälp. Tyvärr, herr talman, har det gått trögt med de internationella förhandlingarna, och något omedelbart resultat blev det inte. Förhållandena har = det har omvittnats här — varit desamma i Rom under livsmedelskonferensen.

Jag menar att den fullmakt, som riksdagen här gav regeringen, fortfarande står kvar. Dagens debatt har bundits upp kring det s.k. veteöverskottet. Om detta är kanske inte mycket mer att säga än det som utrikesutskottet i sitt majoritetsbetänkande har slagit fast. Det som finns tillgängligt nu för man över. Visar det sig att det finns mer skall också det tas till vara. Men jag kan inte underlåta att säga att jag är kritisk mot att binda samman katastrofhjälpen med om vi har ett veteöverskott eller inte. Man behöver livsmedel nu och man kan behöva livsmedel andra år, oberoende av om vi har vete. Det kan lika gärna vara någonting annat inom livsmedelsområdet som behövs, och det kan, herr talman, finnas här i Sverige men också någon annanstans i världen, och då kanske till lägre priser. Över huvud taget skall vi vara försiktiga med bundet bistånd. I de flesta fall förlorar de som skall ha hjälpen på det, medan inhemska intressen vinner på det hela. Jag förmodar att det är detta resonemang som ligger bakom Ekumeniska nämndens yttrande, som jag gärna i detta avseende vill åberopa. Det har blivit citerat förut i hela sin längd, men jag citerar ändå ett avsnitt ur det.

Det samhällssystem som alstrar fattigdomen och nöden skall störtas. En sådan förändring sker inte genom hjälpsändningar i form av livsmedel. Det krävs — som har påpekats tidigare av många — helt andra åtgärder. Det kan bli fråga om en svår avvägning. Man kan i detta arbete råka i den situationen att man inte klarar de långsiktiga målen, därför att man måste hjälpa kortsiktigt. Låt oss emellertid inte dra den slutsatsen att vi inte behöver någon katastrofhjälp. Det finns som bekant olika meningar om detta, och jag vill ta ett exempel från vårt eget land — ett exempel som kan säga oss någonting. För några årtionden sedan förekom en ganska utbredd tuberkulos i vårt land. Den berodde inte alltid på fattigdomen, men för det mesta alstrades den av det Fattigsverige som människorna då levde i. I den situationen byggde de som var politiker före oss sanatorier och dispensärer. Man bekämpade sjukdomen i varje hörn av vårt land. Men samtidigt byggde man upp ett annat samhälle. Ärade kammarledamöter! Tuberkulos förekommer också i dag, men inte på långa vägar i samma utsträckning som i det gamla Fattigsverige! Det förhåller sig på liknande sätt när det gäller världens fattigdom och nöd. Vi får försöka handla efter samma maxim. De senaste veckornas opinionsyttringar är intressanta och glädjande. Från politiskt håll har vi åtskilliga gånger efterlyst stöd för den svenska biståndspolitiken — liksom för en ytterligare förstärkning av den. Nu kommer det stödet från Ekumeniska nämnden. Dess bättre kan jag säga att det inte är något nyvaket intresse, utan det har funnits länge. Det är angeläget för oss i denna kammare att detta intresse hålls vid liv och förstärks. Jag hoppas att det inte låter sig dämpas av dagens mer jordnära debatt. Vi kommer nämligen att behöva den opinionen framöver. Utskottet förutsätter att vi nästa budgetår skall uppnå enprocentsmålet, och då kan denna opinion behövas. I en statsbudget, som i övrigt kommer att bli åtskilligt ansträngd, kommer enprocentsmålet att innebära att andra och angelägna behov ställs åt sidan. Det kan betyda skattehöjningar, om inte budgeten skall bli för svag, vilket är en fara också i vår nuvarande ekonomiska situation. Då kan man inte göra som folkpartiet nu har gjort, nämligen föreslå utgifter men inte inkomster. Bakgrunden till Hagaöverenskommelsen, där folkpartiet var en av parterna, var ju att utgifterna måste täckas, annars försämras ekonomin. Statsministern framhöll att han inte ville delta i en regering som tvingades av riksdagen att höja utgifterna utan att det gavs någon anvisning om 79 hur inkomsterna skulle klaras. Folkpartiet förstod den bedömningen, det skall sägas till dess heder. Det är naturligtvis så mycket mera förvånansvärt att man nu inte riktigt förstår samma sak, i varje fall inte i den reservation som avgivits i utrikesutskottet. Det rör sig ändå om en halv miljard som skall skaffas fram. Låt mig, herr talman, sammanfatta: I. Jag skall inte spekulera i vad som kan hända efter det att vi nått fram till enprocentsmålet. Därom pågår utredning. Det viktiga i dagens läge är att vi snart står vid detta mål. 2. Regeringen har fullmakt från riksdagen att handla i katastroffrågan, och jag vädjar till den att med all kraft göra detta. 3. Jag vädjar till kyrkorna att de skall driva på, därför att vi kommer att behöva deras opinion.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv är säkert medveten om att när riksdagen i maj uttalade att man skulle nå enprocentsmålet under innevarande år, så klargjordes det i kammaren från dem som stod bakom det uttalandet att i och med att man band sig för att uppnå enprocentsmålet band man sig också för en finansiering av dessa kostnader. När folkpartiet nu synes bli ensamt bland partierna om att infria detta löfte av riksdagen från i maj, har vi såväl i den motion som väcktes som i den skrivelse vi riktade till utrikesutskottet pekat på två saker. För det första har statens inkomster, efter det att riksdagen uttalade sig i maj, genom den ekonomiska stimulans som bl.a. momssänkningen innebar räknats upp med 670 miljoner kronor. För det andra har vi förklarat att om regeringen skulle ha disponerat dessa pengar på annat sätt och inte lämnat riksdagen någon redovisning av detta, varigenom särskild finansiering alltså skulle vara nödvändig, så är vi beredda att pröva och självfallet finna en lösning. Men vi kan icke rimligen ta initiativ till en särfinansiering utan att få redovisat hur regeringen förvaltat de pengar som kommit in till följd av en ökad omsättning i svensk varuhandel. Genom Hagaöverenskommelsen bekräftade vi att vi har uppfattningen att när varaktiga reformer beslutas skall också finansieringen redovisas. Vi har samma uppfattning i denna fråga, men det normala samarbetet mellan regering och riksdag förutsätter att om regeringen förbrukat pengar som kommit in den själv anmäler till riksdagen hur den anser att en särfinansiering skall ske.

Herr talman! Jag vill säga till herr Helén att det hade varit snyggt om man i folkpartireservationen hade angivit något sätt att lösa finansieringsfrågan. Vi vet ju ingenting om vad de nämnda överskottspengarna kommer att användas till. Det måste göras en balansering. Och grundidén Nr 142 i hela vårt resonemang —- jag hänvisar där till Hagaöverenskommelsen Torsdagen den — var ju att vi inte skall binda oss för stora utgifter förrän vi har in 12 december 1974 komstsidan avklarad. Jag tror att det är väldigt svårt att gå ifrån den —- balanseringen. Det var ju intressant att höra att man överlåter saken Ytterligare insatser till regeringen, men det hade varit snyggt om folkpartiet hade föreslagit — för svältdrabbade ett finansieringssätt.

Herr talman! Jag kan bara upprepa att vi håller fast vid principen från Hagaöverenskommelsen. Men i den ingår också att prövningen av statens inkomster och utgifter skall ske i sådant större sammanhang att man kan överblicka de automatiska inkomstökningar som skett och de utgiftsökningar som uppkommit. Det är inte möjligt för ett oppositionsparti att ensamt göra en sådan prövning. Och vi har av regeringen inte fått någon redovisning för hur man använt det kraftiga tillskottet från omsättningsskatten, vilket väsentligt överstiger de 500 miljoner som det nu rör sig om. Herr Svensson i Kungälv kan ju fråga dem som deltog i slutöverläggningarna på Haga om de inte har den uppfattningen att vi är beredda att stå för våra förpliktelser. Men vi är ingen ställföreträdande regering och har aldrig gjort anspråk på att vara det.
Herr talman! Det hopplösa i situationen tycker jag är att ett oppositionsparti som gör anspråk på att bli taget på allvar bara föreslår stora utgifter utan att ange någon linje för finansieringen. Jag kan väl förstå att det är svårt för oss här i riksdagen att presentera detaljerade förslag i sådana fall, men jag vill påminna om att när jag själv var med och väckte en motion i denna fråga i anslutning till kompletteringspropositionen, så angav vi samtidigt i motionen en linje för finansieringen.

Herr talman! ”En väl förberedd spontanitet” — så ironiserade herr Arne Geijer i Stockholm om den opinionsyttring som har kommit till uttryck från bl.a. kyrkor och samfund. Ja, man kan verkligen säga att den är väl förberedd. Den har nämligen pågått i mer än hundra år, så sant som att kyrkorna för så länge sedan började med u-landsbistånd, trogna sin Mästare och Herre att inte bara förkunna evangelium utan också bespisa fattiga och bota sjuka. Därför var det onekligen litet komiskt när herr Nilsson i Stockholm läste upp sitt ”brev” till biskoparna. I det brevet talade han först om hur kyrkorna hade gått före i detta arbete och vilken betydelsefull insats 81 kyrkorna gör. Men det hör ju alltid till med en sådan deklaration i sådana här sammanhang när u-landshjälp och mission kommer på tal. Sedan gick herr Nilsson dock snabbt över till att inkompetensförklara biskoparna och underkänna det som de representerar, samtidigt som han varnade för många farliga ting, t.ex. att insatser av ”en oerfaren hjälpare kan verka i motsatt riktning”. Herr Nilsson förklarade att det också behövs kunskaper om och inlevelse i den situation där man skall verka, han undervisade om Indiens geografi och förhållanden, osv. Det är synd att jag inte kan presentera herr Nilsson för dr Olav Hodne, som i 27 år har varit missionär i Indien och som nu verkar som administratör för de lutherska kyrkornas bistånd i Västbengalen och tidigare har verkat i Bangladesh. Nu gör det inte så mycket — varken Olav Hodne eller herr Nilsson i Stockholm är här. Men det hade varit en bekantskap att göra. Hodne vet det mesta om människorna, myndigheterna och nöden, och kan verkligen identifiera sig med de nödställda. Jag såg honom härförleden i ett sammanhang då han försökte övertala en sådan här församling att öka biståndet till de 15 miljoner som svälter i Västbengalen. Församlingen var tveksam; man hade andra utgifter. Han ryckte då av sig glasögonen och sade: Dere har aldri sett 5 000 sultne menn! Nej, det hade de inte, men det hade kyrkans biståndsarbetare där ute. Herr Nilsson i Stockholm sade att det minsann inte var så enkelt att skicka ut en massa spannmål — det kunde drabba den inhemska produktionen, påverka priserna, osv. Jag tycker att herr Nilsson hellre skulle kritisera situationen sådan den är nu och se vad man gör med den kvantitet ris och vete som finns i marknaden. Före den senaste katastrofen i Bangladesh kostade 1 kg ris I takas. I dag kostar det 15 takas. En normal arbetslön är 3 takas. En takas är 67 öre. Nej, då tycker jag bättre om statsministern — det måste jag säga. När han härförleden inledde u-landsveckan i Stockholm satte han sig på skolbänken. Han undervisade inte utan ville ta lärdom. Han gjorde vid det tillfället ett mycket förnämligt uttalande om kyrkans insats. Jag skall läsa upp avslutningen av Olof Palmes anförande: ”Från samhällets sida uttrycker jag tacksamhet och stolthet över kyrkornas insats. De har en långsiktig betydelse. Den lär oss att så som världen ser ut i dag, kommer världen att ställa krav på oss: att hjälpa och bistå, att tänka om, att kanske i vissa avseenden förändra våra levnadsvanor, söka andra vägar och former för livskvalitet.” Utomordentliga ord! Detta tyckte sig Olof Palme kunna lära av kyrkorna. Opinion som kommit till uttryck i dagens ärende kan väl ses som uttryck för ambitionen att än mera bistå de hungrande och animera oss i riksdagen att infria våra löften till de fattiga folken. Man skall inte fästa sig vid dess utformning. Det är väl inte så underligt att kyrkfolk inte riktigt förstår sig på de tekniska problem som är förknippade med spannmålstransporter! Men vanligt folk har gjort den enkla och naturliga kopplingen att det är ett underligt sammanträffande att vårt rika land har fått ett stort överskott på vete i en tid då ett redan fattigt land drabbats Nr 142 av en förfärlig katastrof. Det är väl inte så underligt att opinionen då Torsdagen den på nytt tänder och menar att vi måste kunna göra något extra, vi som 12 december 1974 bokstavligen fått en skänk från ovan. mettre, Jag vet väl att det kan råda delade meningar om hur stort veteöver = Ytterligare insatser skottet är. Men det behöver vi inte diskutera. Att det är ett överskott för svältdrabbade vet vi; det har alla initierade institutioner deklarerat. länder Vi vet också att det verkligen är en katastrof av stora mått som drabbat särskilt det översvämningsdrabbade Bangladesh på den stora bengaliska slätten, som sträcker sig inte bara över Bangladesh utan också över Västbengalen, en av de östra delstaterna i Indien. Jag har med egna ögon sett det, så jag vet vad jag talar om: Jag var där just under regntiden. De som säger att det inte har inträffat någon katastrof där sedan den allmänna motionstiden i våras vet inte vad de talar om. Den kroniska fattigdomen i Bangladesh har på kort tid fått påspädning av tre svåra katastrofer: 1970 den svåra cyklonkatastrofen, 1971-1972 det förfärliga inbördeskriget och nu, under regntiden 1974, översvämningskatastrofen. När jag flög över landet i augusti var det som att flyga över ett hav, där det stack upp öar — det var byar, kringflutna av vatten. När man färdades med båt for man ofta förbi kadaver av kreatur som låg och ruttnade i vattnet. Det är då inte underligt att när vattnet sedan sjönk undan kolera, tyfus och andra sjukdomar, gjort gemensam sak med svälten. Några har talat om vårt julfirande, och en värderad partikamrat till mig sade att det frosseri som förekommer bara är en marginell företelse. Jag har liksom på känn att alla vi som sitter i den här salen också sitter i den marginalen! Och många till, förresten. I vart fall bör man väl tro på vad förste vice talmannen sade om den sprit för 250 miljoner kronor, som skall köpas mellan julafton och trettondag jul. Det är rejäla marginaler vi håller oss med i det här landet! Jag skulle vilja föreslå kammarens ärade ledamöter att i år fira jul i Kurigram en stad i Rangpurprovinsen. Det tror jag skulle vara nyttigt. Då skulle ni varannan kväll få se när 3 000 barn i åldern två till åtta år står uppställda på en bygata — en sörjig väg, uppblött av regn. Där står 3 000 små kantiga utmagrade knattar och väntar på att få gröt. Alla har med sig någonting att hämta maten i: en halv tallrik eller en plåtbit eller ett par tidningsblad, eller man kan se en liten flicka som står och håller upp kjolen för att om möjligt få litet gröt i den. De står och trängs, och plötsligt skjutes en liten knatte ut ur ledet. Det är en femåring. Han har en pappersstrut i handen som mor har skickat med honom för att hämta gröten i. Han gråter högljutt. Äntligen kommer gröthoarna ut. Vilket liv det blir! Alla slåss och kämpar om det ätbara, sparkar och klöser varandra för att komma fram för att få. Somliga åker omkull i smörjan, och när de kravlat sig upp på benen igen är gröthoarna förbi. Så går det undan för undan. Jag försäkrar er att det inte finns något värre helvete än hungerpanik Gröthoarna passerar mellan leden. Utdelningen fortsätter. Jag frågar biståndsarbetaren, om gröten verkligen räcker till alla. ”Nej”, säger han, ”det gör den inte, det blir väl ett par hundra som blir utan.” När man hör det tyar man inte mer, i varje fall inte om man har sett det tidigare. Det finns ingenting så förfärligt som att se maten ta slut när det fortfarande finns hungriga barn kvar i kön. Man kan iakta dem som står i slutet av kön och som förhoppningsfullt har stått och räknat: Nu är det bara tio kvar före mig, nu är det snart min tur! Och de blir upprymda och hoppfulla ju närmre gröthoarna kommer, snart skall de ju få äta. Nu är det bara tre före, och två — och nu. Men just då är gröten slut. Vad gör de, tror du? Skriker de och förbannar sitt öde och säger att det är orättvist? Nej! Man är ju en liten femåring som är tränad i besvikelsens konst. Man blir röd i ögona, går åt sidan och så sätter man sig ned vid husväggen och gråter en skvätt för sig själv. Känslosamt prat kan du säga. Nej, jag skall säga dig att det inte finns någonting så sakligt som svälten. Svälten kan konstateras utan någon näringsfysiologisk expertis. Jag känner som sagt till hela problematiken kring vetet — att den inte är så enkel, att man skall ha transporter och att allt detta tar tid. Men jag vet också att det finns en regel i alla affärssammanhang, att om man bara betalar så nog kommer varan fram. Men jag skall inte ge mig närmare in på det. Jag menar inte heller att vi nödvändigtvis skall ta vårt svenska vete och skänka just det. Men vi skall ta det svenska veteöverskottet som en anledning till större generositet. Det har givit oss råd att vara generösa. Större generositet i pengar nu till jul! Vi behöver inte vänta till april. Vi kan köpa vete, ris och mat på andra håll i världen. Internationella veterådet registrerar att Canada, USA och Australien har veteöverskott. Och man behöver inte leva bara på vete. De lutherska kyrkorna, som bedriver ett stort biståndsarbete där nere, köper ris från Thailand, och det ligger på mycket nära håll. Finns bara pengarna kan man få fram maten, och det behöver inte ta så lång tid. Har vi nu fått en extra ofattbar skänk från ovan kan vi väl göra en extra kraftansträngning för de nödlidande i världen. Vi talar mycket och ofta om solidaritet, men tänk vad den är begränsad! Jag tror det var fru Nettelbrandt som i sitt inledningsanförande sade att om denna katastrof hade hänt i Norge, Danmark eller Finland, hade vi då artigt sagt: ”Vi skall göra vad vi kan, men först den 1 april vet vi vilka resurser vi har att sätta in.” Ingen människa tror väl att vi hade gjort på det sättet. Vi hade satt i gång nationalinsamlingar och fått fram vetet ur ladorna, det är alldeles säkert.